Fru talman! Kent Persson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att föra in Vattenfall på den förnybara vägen igen där ett stort och statligt bolag kan göra verklig skillnad. Kent Perssons interpellation ställs mot bakgrund av medieuppgifter avseende Vattenfalls produktionsportfölj under perioden 2006 till 2011. Riksrevisionen har vid flera tillfällen kritiserat såväl bolagets uppdrag från 1997 som tilläggen i bolagsordningen från 2006 för att vara otydliga. Mot bakgrund av detta lämnade regeringen 2010 till riksdagen ett förslag till förtydligat uppdrag för Vattenfall. Riksdagen beslutade att Vattenfalls uppdrag ska vara att "generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion". När det gäller Vattenfalls produktionsportfölj och andel fossila respektive förnybara investeringar måste man beakta att dessa består av både nyinvesteringar, 43 procent, och underhållsinvesteringar, 57 procent. Underhållsinvesteringar är beroende av hur produktionsportföljen ser ut. Med en stor andel fossil produktion i portföljen blir det följaktligen betydande underhållsinvesteringar i fossila anläggningar, något som är nödvändigt så länge bolaget äger dessa anläggningar. I princip alla beslut om nyinvesteringar som fattats de senaste åren har dock varit inom förnybar produktion. Bland annat har Vattenfalls vindkraftsproduktion utvecklats från 0,6 terawattimmar 2006 till 3,4 terawattimmar 2011. Vattenfall är i dag en av världens största operatörer av havsbaserad vindkraft, med flera vindkraftsparker i Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Sverige. Vad gäller kommande investeringar med låga koldioxidutsläpp, det vill säga förnybar produktion och kärnkraft, uppger bolaget att andelen av totala investeringar kommer att dubbleras från 33 procent år 2012 till 66 procent år 2016. Andelen investeringar i fossilbaserad produktion sjunker således kraftigt. Det ska dock tilläggas att med de förändrade omvärldsförutsättningar som bolaget ser behöver investeringsplanen ses över kontinuerligt. Jag vill också lyfta fram att vi hade en extra bolagsstämma i Vattenfall den 28 november. Då reviderades Vattenfalls avkastningsmål ned, bland annat på grund av det rådande ränteläget. Därmed uppstår - allt annat lika - nya investeringsmöjligheter. I samband med den extra stämman tydliggjordes också att vi som ägare anser att det är viktigt att bolaget tydligt förhåller sig till sitt uppdrag att vara en av de ledande i omställningen och att en framtida strategi bör innehålla fortsatta investeringar i förnybar energi. Dessutom tydliggjorde vi att det på sikt bör ske en reduktion av de delar av produktionen som släpper ut störst mängd koldioxid. Exakt hur produktionsmixen ska se ut från tid till annan lämnar vi dock till bolaget. Det är inte rimligt att vi som ägare ska detaljstyra eventuella nyinvesteringar eller avyttringar. I våras tog regeringen ett viktigt steg när vi höjde kraven på de statligt ägda bolagens hållbarhetsarbete. Sedan 2007 rapporterar samtliga bolag enligt Global Reporting Initiative, GRI, men nu går vi vidare och ger bolagsstyrelserna i uppdrag att fastställa relevanta och mätbara hållbarhetsmål. Detta gäller även för Vattenfall, vars omställningsmål utgår från ägarens uppdrag och anknyter till EU:s 20-20-20-mål. Det sedan tidigare beslutade målet att Vattenfall ska minska sina koldioxidutsläpp till 65 miljoner ton till år 2020 ligger fast. År 2010 var utsläppen 94 miljoner ton, och 2011 var utsläppen 89 miljoner ton. Bolaget har även beslutat om ett nytt mål avseende ökad andel förnybar produktion: Vattenfalls tillväxttakt inom förnybar energi ska vara högre än den genomsnittliga tillväxttakten för de marknader bolaget verkar på i norra Europa. Vattenfalls utmaningar är stora, och det ser måhända ut att gå långsamt. Men Vattenfall är redan inne på den förnybara vägen. Resan är krävande och tar tid, men riktningen är rätt.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Den här interpellationen hade säkert kommit även utan artikeln i Ny Teknik som jag hänvisade till i interpellationen, eftersom Vattenfall är ett bolag av stor vikt för svensk elförsörjning med energiproduktion inte bara i Sverige utan också i övriga Europa. Jag tycker mig ha sett en utveckling som jag inte är direkt nöjd med. Tittar man på vad som har hänt sedan 2006, vilket jag tar upp i interpellationen, kan vi se att andelen förnybar energi i Sverige är försvinnande liten. Den ligger kvar på ungefär samma nivå som 2006. Den har ökat med 0,5 terawattimmar. Det är vad som har skett under de här sex åren. Dessutom ska man se till vad som har hänt totalt sett. Av den totala elproduktionen i Norden på 380 terawattimmar kom 54 terawattimmar från kol och naturgas. Så pass stor är den andelen fossil energi i den nordiska elmixen. Det är riktigt att Vattenfall både säljer och investerar i ny kolkraft i dag. Ett sätt att minska sin andel av utsläppen är att göra sig av med kolkraften, vilket man har gjort också. Men man ska också komma ihåg att i Tyskland investeras det i dag i kolkraft, och nya anläggningar tas i bruk. De kommer att ha en årsproduktion som överstiger produktionskapaciteten från all vindkraft som Vattenfall byggt de senaste åren. Det är så det ser ut i dag i Vattenfall. Man säger i de kommande investeringsplanerna, som ligger på 147 miljarder om jag uppfattar det hela rätt, att det inte kommer att investeras i någon ny kolkraft. Det är riktigt. Men man säger ingenting om gaskraftverk i de planerna. På den extra bolagsstämman i november i år sade man dessutom att Vattenfalls nuvarande investeringsplaner indikerar en produktionsnivå på 15 terawattimmar från vindkraft och biomassa. Man säger "indikerar" och har alltså inte ens ett mål längre när det gäller detta. Det känns oroväckande när regeringen också har sagt att Vattenfall ska reducera sina CO2-utsläpp ganska rejält för att nå upp till 20-20-20-målen som är fastställda och som även är regeringens inriktning. Därför kvarstår min fråga om vad regeringen tycker och tänker. I svaret från statsrådet står det att ni vid den senaste bolagsstämman tydliggjorde att det på sikt bör ske en reduktion av de delar av produktionen som släpper ut störst mängd koldioxid. Statsrådet påpekade än en gång vikten av att Vattenfall lever upp till vad riksdagen har fattat beslut om. Jag tycker att det är lite märkligt att det inte har framgått tidigare för Vattenfall att det här är allvar och att besluten som riksdagen har fattat ska verkställas, och det är märkligt att man från regeringens sida är tvungen att än en gång påpeka det för Vattenfall.
Fru talman! Tack för interpellationen, Kent Persson! Det är en viktig interpellation och ett viktigt bolag. Om man satte Vattenfall på börsen och sedan dividerade marknadsvärdet med nio miljoner svenskar skulle man se att det blev en mycket stor peng per svensk, för det är ett otroligt viktigt bolag för hela folkhushållet. Jag tror rent allmänt att ett bolag mår bra om det har fyra ordentliga kraftcentrum. Det ska vara en stark företagsledning, det ska vara en stark styrelse, det ska vara en stark ägare och det ska gärna också vara ett starkt lokalt fack. Då tror jag att bolag mår ganska bra. I de företagsskandaler som har inträffat i Sverige, Europa och även USA de senaste tio tjugo åren har det oftast varit så att någon av de här fyra hörnpelarna har fallerat. Det har ofta varit ägarfunktionen, och det har ibland varit styrelsefunktionen. Vad gäller Vattenfall tror jag att man kan säga att bolaget har haft en stark företagsledning, men det har inte historiskt sett haft ordentliga kraftcentrum i form av ägare eller styrelse. Nu har vi en ny styrelse i Vattenfall sedan drygt ett år tillbaka som jag är väldigt nöjd med. Vi är närmare bolaget, vill jag påstå, än vad man har varit tidigare. Vi har träffar med ordförande och vd åtminstone en gång i kvartalet då jag själv och statssekreteraren är med. Ofta sker det träffar även mellan kvartalsmötena, och statssekreteraren talar med ordföranden om inte varje vecka så i alla fall nästan varje vecka. Vattenfall har ett tydligt uppdrag, och jag vill hävda att det blev stärkt för två år sedan när det ändrades från att man var ledande i Sverige till att bli ett av de ledande i Europa. Det är en större utmaning att vara ett av de ledande i Europa än att vara det ledande i Sverige i omställningen till en förnyar energimix. Däremot kan jag hålla med Kent Persson om att bolaget borde ha agerat snabbare historiskt. Men det är viktigt nu, tycker jag, att bolaget och ägarna, det vill säga svenska folket representerat av mig som ägarminister, går hand i hand och är överens om tagen framöver. Det drygt senaste året har vi ägnat åt exakt detta. Vi har träffat bolagsledningen ibland, styrelsen ibland och haft möten på tjänstemannanivå ibland för att bli överens med bolaget om att det är hit vi är på väg. Det var för att verkligen fastslå detta som vi hade en extra bolagsstämma i november. Därför är det en poäng, tycker jag, att bolaget och ägaren talar samma språk och är överens om saker och ting, till exempel punkten om selektiva avyttringar med fokus på koldioxidintensiv produktion för att reducera finansiell exponering av koldioxidutsläpp. Man ska dock ha klart för sig att Vattenfall har ett dilemma just i dag och i den närmaste framtiden, och det är att de tillgångar som bolaget har i form av koltillgångar är de tillgångar som ger det största kassaflödet. Det är från de pengarna som de kan investera i förnybar energi, så det hela hänger ihop. Skulle Vattenfall göra en dramatisk försäljning av koltillgångarna i dag skulle de inte heller få ett kassaflöde som möjliggör pengar till investeringar i förnybar energi. Det hela hänger alltså ihop. Det är lite av en atlantångare, men nu vänder vi den. Nu är ägaren, styrelsen och företagsledningen överens. Detta manifesterades på bolagsstämman då statssekreteraren, ordföranden och vd:n höll var sitt tal med samma innebörd. Det är viktigt att återigen slå fast att det är 65 miljoner ton 2020 som gäller, även om jag håller med Kent Persson om att bolaget borde ha agerat snabbare och tidigare i den här frågan.
Fru talman! Jag hänger nog inte riktigt med i de här matematiska övningarna när det gäller att det stora kassaflödet genereras från kol och gaskolkraft. Nuon var den största investeringen som Vattenfall har gjort, på 100 miljarder när bolaget hade ett bokfört värde på 50 miljarder. Så såg köpet ut. Dessutom går Nuon inte riktigt runt, utan de visar på förluster. Det innebär att man är tvungen att skriva ned värdet på Nuon, vilket man kallar för goodwill i balansräkningen. Det här är en affär som kommer att belasta de svenska skattebetalarna framöver. Min bild av det hela är att billig svensk vattenkraft och kärnkraft håller uppe ekonomin i Vattenfall totalt sett och täcker underskotten på kontinenten, framför allt Nuons förluster. En annan del är att Vattenfall står för stora investeringar i Tyskland och har gjort stora investeringar i kärnkraften i där. Tyskland har på ett demokratiskt sätt bestämt att det här ska avvecklas. Det gläder mig att statsrådet kontinuerligt har kontakterna med Vattenfalls ledning. Det är mycket bra. Därför undrar jag om statsrådet är informerad om att Vattenfall tänker stämma tyska staten för avtalsbrott när det gäller kärnkraften. Jag blev uppriktigt förvånad när jag fick uppgifterna att svenska Vattenfall som staten är ägare i stämmer en annan stat på det sättet. Därför vill jag veta om statsrådet är informerad om den saken. Jag misstror inte alls statsrådet när det gäller viljan att styra. Man går ut och talar om att CO2-utsläppen ska reduceras dramatiskt. Ett sätt som Vattenfall gjort det på, för så har skett under de senaste åren, är att sälja tillgångar, såsom kolkraften i Polen. Också i Danmark gör man sig av med den, liksom på andra håll. Det är ett sätt att minska kolkraften, men totalt sett blir det inte bättre i världen. Därför behövs kraftiga investeringar i förnybart, och då är det viktigt att man följer upp att så verkligen sker.
Fru talman! När det gäller Nuon är Kent Persson och jag helt överens. Med facit i hand vet vi att det var ett överpris Vattenfall betalade för Nuon. Utan tvekan var det en mycket dålig affär för Vattenfall och i slutändan de svenska skattebetalarna. Det är beklagligt, men nu är affären gjord och vi får hantera det så gott det går. Jag håller helt med om att det pris Vattenfall betalade för Nuon inte var rimligt. Det ser vi med facit i hand. Jag tror att Kent Persson och jag är överens om mycket. Dock är vi inte överens om stämningen mot tyska staten. Jag tycker att Vattenfall där bör agera som vilket bolag som helst, trots att det ägs av svenska staten. Jag är informerad och tycker att det är helt rimligt att Vattenfall riktar krav mot tyska staten på grund av minskade intäkter av kärnkraften. Här kan vi tycka olika, men som svar på frågan kan jag säga att jag var informerad och hade inget att erinra mot det. Låt mig gå tillbaka lite grann till bolagsstämman. På bolagsstämman satte vi ett nytt ekonomiskt mål för Vattenfall. Det gör vi för alla bolag under en treårsperiod. Vi ska hitta bättre, mer precisa och mer relevanta mål för bolagen. Det behöver göras kontinuerligt dels för att bolagens verksamhet förändras, dels för att ränteläget förändras kraftigt. Vi har nu räntor på 1 procent. Att då som tidigare ha ett mål för avkastningen av kapital på 15 procent är orimligt. Detta kritiserar jag och vi i många sammanhang, alltså att den privata sektorn sätter upp orimligt höga avkastningsmål. Det leder till mycket märkliga incitamentseffekter i bolagen när man kort och gott säger till dem, i det här fallet Vattenfall, att investeringar som inte når 15 procent ska vi inte göra. Det är förstås helt absurt. Nu säger vi 9 procent av sysselsatt kapital. Detta i sin tur leder till fler investeringsmöjligheter, framför allt i förnybar energi. Det är en mycket kraftig signal från ägaren att vi vill se det och att det inte håller att säga att det inte ger 15 procents avkastning. Nu gäller: Ut och leta nya investeringsmöjligheter, gärna i förnybar energi! Sedan vill jag filosofera lite kring det Kent Persson säger om att sälja till någon annan som släpper ut lika mycket koldioxid. Ja, det är värt att diskutera. Om Vattenfall, å ena sidan, säljer en kolkraftstillgång till någon annan som fortsätter med den verksamheten blir det lika mycket koldioxid i luften. Man kan, å andra sidan, säga att om jag håller på med heroinsmuggling och säljer min verksamhet till någon annan finns det lika mycket heroin i omlopp och jag kan därför lika gärna fortsätta att tjäna pengar på det. Det tycker vi inte heller om. Någonstans finns det en poäng med att bolaget säger att man inte vill befatta sig med fossil verksamhet över tiden. I bästa fall läggs verksamheten ned och vi får i stället förnybar energi, men om detta inte går att uppnå finns det trots allt ett värde i att förklara att utifrån våra värderingar har vår ägare, eller vad vi nu vill säga, varit tydlig med att vi inte ska hålla på med detta och att vi kommer att sälja av det även om det innebär att någon annan i stället tillverkar energi med koldioxidutsläpp, vilket dock skulle vara beklagligt.
Fru talman! Ja, det var närmast ett filosofiskt resonemang även från min sida beträffande att helheten inte förändras. Jag tycker att Vattenfall ska sälja. Det är bra om Vattenfall kan uppnå de mål och den inriktning som finns. Det är också bra att vi har ett statsråd som kan stå här och vara öppen, ärlig och rak i sin kommunikation och som säger: Ja, jag är informerad om att Vattenfall har stämt tyska staten. Det är bra. Det är mer än vad Vattenfall har gjort, för de har sagt att de inte kommenterar det, att de inte tror att de har gjort det. Det är bra gjort av statsrådet, mycket bra. Det hela är verkligen märkligt. Ett demokratiskt beslut har fattats i Tyskland. Vattenfall stämmer tyska staten för det. Det känns inte bra. I övrigt verkar det finnas ett genuint intresse från statsrådet att följa Vattenfalls verksamhet framöver, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra. Det är ett viktigt företag, kronan bland svenska statens företag, och det har en viktig roll att spela även i framtiden. Det finns anledning att fråga sig om vi verkligen har en stark ledning. Hur har investeringarna skett? Kommer de i framtiden att ske så som det är sagt, när ledningen säger att investeringsplanerna kommer att kunna revideras beroende på vad som händer? Att regeringen gått ut med ägardirektiv där avkastningskraven sänks är bra. Vi har under flera år tyckt, vilket statsrådet känner till, att det är orimligt att ha dessa avkastningskrav. Det är mycket bra att direktiven kommer på plats.
Fru talman! Det har varit en mycket bra och mycket viktig debatt. För egen del tycker jag att vi fått fason på Vattenfall vad gäller styrelsesammansättningen. Sedan hade både Kent Persson och jag hoppats att omställningen mot förnybar energi skulle gå fortare. Jag har gärna interpellationer i frågan med Kent Persson och andra även framöver, men jag tror att det är viktigt att jag kommer till näringsutskottet och talar om Vattenfall och att även bolaget självt kommer dit oftare än i dag och berättar vad de gör, hur planerna uppnås, vilka investeringsstrategier de har för framtiden och så vidare. Det är bra för bolaget, det är bra för oss i den politiska sfären och det är bra för vår allmänhet. Jag ska ta initiativ till en diskussion med utskottets ordförande om att få en rutin som innebär att Vattenfall besöker utskottet åtminstone en gång om året, kanske en gång per termin, för att stärka sitt förtroende och informera utskottets ledamöter så att de är up to date beträffande det som bolaget håller på med.